Herr talman! Den historieskrivning som Catarina Rönnung presenterar är ointressant och meningslös. Den principiella frågan kvarstår: Kan en uppkommen krissituation legitimera en godtycklig myndighetsutövning, som berövar vissa personer deras demokratiska frioch rättigheter? Dessa personer hade inte begått något annat fel än att utöva sin samhälleliga plikt att delta i den politiska beslutsprocessen. Något annat hade de inte gjort. Kan en exceptionell situation, en krissituation, där landets säkerhet eventuellt var hotad, legitimera vilken regering som helst att åsidosätta lagstiftningen, att åsidosätta en eventuell undantagslagstiftning och ägna sig åt en godtycklig myndighetsutövning? Accepterar man denna princip så är dörren öppen för att den här situationen också kan uppstå i framtiden. Den här frågeställningen kan man nämligen inte springa ifrån genom att ta till en ensidig historiebeskrivning. Om man accepterar att dessa personer har suttit i arbetsläger på ett lagstridigt sätt, finns det två vägar. Det logiska är naturligtvis att vi ger dem moralisk upprättelse. Om man inte gör det skall man förklara för dessa människor vad de har gjort och vad de har anklagats för. Man skall förklara för dem varför de fick bära stämpeln av att vara potentiella landsförrädare, asociala element eller misstänkta personer över huvud taget. Den stämpeln fick de bära i hela sitt liv, på arbetsplatserna, i bostadsområdena, i bekantskapskretsen och i samhället i övrigt. Det är detta som frågeställningen gäller, oavsett den historiska bakgrunden. Det är detta som Catarina Rönnung måste svara på.

Herr talman! På uppdrag av miljöpartiets riksdagsgrupp yrkar jag bifall till vpk:s reservation nr 2. Trots att det här rör saker som hände för mycket länge sedan, tycker vi att en sådan upprättelse är mycket viktig för många enskilda människor som har fått lida för sina åsikters skull. Jag har pratat med vår representant i utskottet, Hans Leghammar. Vi hade ju ingen reservation från miljöpartiets sida. Hans Leghammar säger att han kunde tänka sig att stödja frågan i utskottet. Han var dock litet fundersam över om man verkligen skulle gräva i någonting som hände för så länge sedan. När vi resonerade i riksdagsgruppen kom vi emellertid överens om att detta trots allt är viktigt för många enskilda människor. Hans Leghammar säger också att om inte hela debatten hade sparats hit till kammaren utan varit litet fräschare i utskottet så hade han stött frågan redan i utskottet.

Herr talman! I detta betänkande behandlas en proposition om vissa ändringar i skogskontolagstiftningen. Det är bra att regeringen nu har följt ett gammalt moderat krav om att skogskontomedel skall få föras över till annan bank utan skattekonsekvenser. Regeringen föreslår också en förlängning av gällande regler avseende insättning på skogskonto. Förslaget innebär att avdrag för insättning på skogskonto vid 1990—1992 års taxeringar får göras med 90 96 av köpeskillingen för rotposter och med 70 96 av köpeskillingen för leveransvirke. I syfte att öka avverkningsbenägenheten har moderaterna i återkommande motioner föreslagit att gällande insättningsregler skall permanentas. Socialdemokraterna har hittills avvisat förslagen. De har dessutom så sent som i april och maj under detta år i denna kammare signalerat om en återgång till de gamla reglerna. Den kortsiktiga och ryckiga skattepolitik som även på detta område präglar socialdemokraterna skadar näringen. En permanentning av gällande insättningsregler i kombination med vårt förslag om en förlängning av uppskovstiden till 15 år skulle utgöra en positiv faktor för näringen. Enligt en undersökning som gjorts vid Sveriges lantbruksuniversitet har nuvarande insättningsregler i många fall haft en avgörande betydelse i vad gäller skogsägarnas avverkningsbeslut. Fasta spelregler inom beskattningen är A och O i all näringsverksamhet, men av särskilt stor betydelse inom skogsnäringen. En förlängning av insättningstiden skulle dessutom gynna utboägares benägenhet att öka avverkningen. På sikt kan en sådan åtgärd även vara till fördel för utbokommuner. Skatteutskottet har ställt sig bakom ett moderat krav på att de negativa skattekonsekvenser som blev följden av de nya arvsreglerna måste lösas. För nästan precis ett år sedan föreslog vi moderater ett utskottsinitiativ i denna fråga. Regeringen har ännu inte vidtagit erforderliga åtgärder. Vi förutsätter att regeringen snarast återkommer i frågan och att den med retroaktiv verkan från den 1 januari 1988 föreslår sådana ändringar som innebär att ej avsedda effekter av de nya arvsreglerna undvikes. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar avseende ändrade regler för 13 december 1988 skogskonto är inte stort. Det är däremot en fråga som berör många, 4. godo säkerligen de flesta skogsägarna i landet. Reglerna för skogskonto betyder mycket för hur stora avverkningar som görs och hur skogen sköts. I propositionen föreslås två positiva förändringar som utskottet också instämmer i. För det första föreslås att pengarna på skogskonto får flyttas mellan olika banker utan skatteeffekt. Denna rörlighet är välkommen i en tid när banker slås samman eller bankkontor upphör. Det öppnas här möjlighet att välja den bank som i dag lokalt passar bäst eller som ger den mest fördelaktiga räntan. För det andra föreslås att de höjda insättningsreglerna, 90 och 70 20, som nu gäller förlängs ytterligare tre år. Hög avverkning är önskvärd för att motsvara den stora efterfrågan som för närvarande råder på svenska skogsprodukter. Sverige är t.ex. världens tredje största exportör av massa och papper. När det gäller en uppskovstid längre än tio år för uttag på skogskonto har utskottet däremot inte velat tillgodose ett sådant krav i folkpartimotionen. Medlen på skogskonto bör kunna få stå kvar tills den marginalskattereform med kraftigt sänkta marginalskatter som folkpartiet krävt i flera år träder i kraft. En sådan reform börjar nu skönjas vid horisonten. Risken ökar därmed att allt fler kommer att skjuta på planerade avverkningar. Det är få privatskogsägare som i dag har skogen som enda inkomstkälla. Skogsinkomsterna läggs i allmänhet samman med annan inkomst, varför marginalskatten blir högre. Om medlen får stå kvar bidrar detta också till ett ökat hushållssparande, något som eftersträvas i dag. Herr talman! Med dessa motiv yrkar jag bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan. Särskilt förtjänar att uppmärksammas slutraderna i utskottets skrivning om att regeringen skyndsamt ser över de nya arvsreglernas konsekvenser på bl.a. skogskontona. När skogskontona kom till var det för att skapa en möjlighet att planera skogsavverkningen efter skogens tillväxt, marknadens behov och den egna ekonomiska situationen. Att arvsreglerna inte skall få kullkasta denna målsättning bör regeringen också ha intresse av.

Herr talman! Skogsbruket är en mycket långsiktig näring, man kan inte skörda och plantera varje år. Därför tycker miljöpartiet att det är riktigt att man skall kunna utjämna sin skatt med hjälp av skogskonto. Vi har också en | reservation, nr 2, gemensam med moderaterna, och jag yrkar härmed bifall till den reservationen. Reservationen handlar om en förlängning av uppskovstiden till 15 år, vilket vi tycker är riktigt just med tanke på skogsbrukets långsiktiga karaktär. En personlig reflexion är den att alla människor egentligen borde få ha skogskonto, även de som inte har någon skog. Varför skall man betala mer skatt om man väljer att arbeta vartannat år än om man väljer att arbeta halvtid varje år? Det är svårt att förstå. Alla människor borde ha den här möjligheten till utjämning.

Herr talman! Jag skulle vilja uppmana Åsa Domeij att gå upp i morgondagens skattepolitiska debatt. I dag har hon ju varit mycket flitig i talarstolen. Men jag tror inte att ett förverkligande av hennes tankar skulle förbättra det system som vi har och som redan är mycket komplicerat. Herr talman! Det betänkande som nu behandlas är föranlett av regeringens proposition om ändring i två avseenden av lagstiftningen om skogskonto. Det första förslaget överensstämmer med en begäran av ett enigt utskott från i våras om att överföring av hela behållningen på skogskonto från en bank till en annan skall kunna ske, utan att detta medför beskattning. Följaktligen är det också ett enigt utskott som tillstyrker det förslaget. I det andra förslaget i propositionen föreslås att de tidsbegränsade förmånligare insättningsreglerna förlängs t.o.m. 1992 års taxering. Alla utom moderaterna tillstyrker även det förslaget. Moderaterna vill att regeringen skall framlägga ett förslag om att de nu föreslagna insättningsnivåerna skall gälla utan tidsbegränsning. Det förslaget har prövats av riksdagen vid flera tillfällen, senast vid föregående riksmöte. De skäl som tidigare har framförts för avslag av reservationen är fortfarande lika aktuella. En majoritet av utskottet anser att de enskilda skogsägarna stimuleras bäst till ökade avverkningar med tillfälliga regler, vilket också föreslås i propositionen. Beträffande uppskovstiden finns det två reservationer. Moderaterna och miljöpartiet föreslår en förlängning av uppskovstiden för skogskontomedel från 10 till 15 år. Folkpartiet vill också förlänga uppskovstiden, dock utan att ange hur lång uppskovstiden skall vara. I likhet med förslaget om insättningsreglerna har riksdagen vid flera tillfällen även prövat de nu nämnda förslagen om uppskovstiden. Samma skäl som tidigare framförts, nämligen att en tioårig uppskovstid måste anses som tillräcklig, är fortfarande gångbart, varför reservationerna ånyo bör avslås. Herr talman! Med det jag här har sagt yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

| Herr talman! Bruno Poromaa säger att det är en klar fördel att ha tillfälliga | skatteregler, men skogsnäringen har ju en långsiktig produktion och därför krävs fasta spelregler, såsom vi har framhållit i vår motion. Det skulle vara fördelaktigt om vi kunde få gynnsamma avsättningsregler som ligger fast, så att skogsägarna kan göra en bra planering med avseende på hur man skall | sköta och avverka skogen. På sikt skulle vi därmed kunna få en ökning av Prot. 1988/89:44 avverkningen i vårt land, något som skulle vara till fördel, om man vill 13 december 1988 möjliggöra för våra skogsföretag att utvecklas. Skogsnäringen vill öka ZI produktionen beträffande massaoch papperstillverkning, men regeringen avvisar t.o.m. en inhemsk produktionsökning och vill komplettera med import. Vi för vår del vill förbättra skattereglerna och möjliggöra en ökning av den inhemska avverkningen. Då krävs fasta spelregler, och ett bibehållande av de regler som gäller för skogskontoinsättningar skulle vara en klar fördel i kombination med en längre insättningsperiod. 15 år är en mycket bra period.
Herr talman! Näringslivet brukar ju livligt påheja speciellt moderaternas men ibland också folkpartiets initiativ. Den här gången är inte detta fallet. För ett år sedan träffade vi företrädare för skogsindustrin. Dessa lovordade faktiskt regeringens stimulanspaket och gladdes över propositionen. Samma inställning möter man när man studerar Svenska cellulosaoch pappersbruksföreningens informationsblad nr 3. Här står det bl.a. följande: ”Den inhemska avverkningen är nu på väg uppåt. Sedan några år tillbaka ökar virkesuttagen i landets skogar med ca en miljon m? årligen. Denna glädjande utveckling är till stor del ett resultat av det ”stimulanspaket” som lades fram 1986. Stimulanspaketet innebär en skogspolitisk kraftsamling där åtgärder från regering och riksdag samordnas med aktiviteter från skogsnäringens och skogsvårdsstyrelsernas sida.” Det förhåller sig alltså inte alls som här görs gällande. Jag tycker att det vore oklokt att i dagens läge göra regeländringar, eftersom regeringen och det socialdemokratiska partiet har ställt i utsikt att det inom en nära framtid kommer en omfattande skattereform. På det här området pågår ju också flera utredningar. Låt oss avvakta resultatet av utredningarna, liksom också det förslag som så småningom kommer från regeringen. Den tidpunkt som föreslås i propositionen är mer än tillräcklig.
Herr talman! Jag konstaterar bara att näringslivet tycker att de regler som vi har i dag är bra och vill tydligen ha kvar dem. Därför stöder näringslivet det moderata förslaget att reglerna bör permanentas.

Herr talman! När riksdagen våren 1987 antog förslaget om ny äktenskapslagstiftning och ändrade arvsregler var enigheten stor om de nya principerna som då fastställdes efter 15 års utredning, remissbehandling och propositionsskrivande. I ett fall rådde det dock klar oenighet, nämligen om när de nya reglerna skulle träda i kraft. Majoriteten, bestående av socialdemokrater och vpk-are, beslöt nämligen våren 1987 att den nya lagen skulle träda i kraft vid årsskiftet, alltså den 1 januari 1988. Då beslutet 127 fattades hade förslag till erforderliga ändringar i arvsskatteoch gåvoskattelagstiftningen ännu inte framlagts. Dessa förslag kom nämligen först under hösten 1987 och slutbehandlades i skatteutskottet den 3 december, dvs. mindre än en månad innan de nya arvsreglerna skulle träda i kraft. Från de tre icke-socialistiska partierna i lagutskottet framförde vi kravet på att den nya äktenskapslagstiftningen och de ändrade arvsreglerna skulle träda i kraft ett år senare, dvs. den 1 januari 1989, för att all erforderlig följdlagstiftning skulle vara beslutad i god tid före ikraftträdandet. Det finns, herr talman, verkligen anledning att nu erinra om kravet på senare ikraftträdande, när det kan konstateras att regeringen ännu inte har löst frågan om hur oväntade och ej avsedda konsekvenser av de nya arvsreglerna skall undvikas. Genom att efterlevande make i normalfallet kommer att ärva hela boet, enligt de nya reglerna, kommer någon dödsboförvaltning ej att uppstå. Detta leder till att reserver som den avlidne avsatt på skogskonto, investeringsreserv eller annat måste upplösas och tas upp för inkomstbeskattning redan under dödsåret. Detta innebär negativa och ej avsedda konsekvenser av de nya arvsreglerna. Ännu, när de nya arvsreglerna gällt nästan ett år, är dessa skattefrågor ej lösta. Det innebär att den som blivit eller blir änka/änkling i år efter t.ex. en jordbrukare med skogskonto måste upplösa detta konto i år. En makes bortgång innebär ju sorg och problem av olika slag, men det är verkligen omotiverat att vi i riksdagen, när vi ändrat arvsreglerna till förmån för den efterlevande maken, inte också lyckats lösa dessa skatteproblem. Läget är sådant, trots att skatteutskottet uppmärksammade förhållandet redan förra hösten och då i sitt betänkande skrev att man utgick från att regeringen ”snarast” skulle lägga fram förslag för att lösa problemet. I januari i år togs frågan upp i en centermotion, vilken dock inte ledde till något riksdagsuttalande, eftersom utskottets majoritet inte ville ta några ytterligare initiativ i avvaktan på de pågående övervägandena inom finansdepartementet. De tre icke-socialistiska partierna reserverade sig för ett tillkännagivande för regeringen. Den proposition som nu behandlas, om vissa ändringar av reglerna för skogskonto, inrymmer inte förslag till lösning av det angivna problemet utan endast en uppgift om att det skall tas upp i annat sammanhang. Eftersom det brådskar att få fram nya regler som kan gälla även för innevarande år ställde jag, efter det att propositionen lagts fram, en fråga till finansministern om regeringen avsåg att framlägga förslag för undanröjande från och med i år av dessa ej avsedda skattekonsekvenser av de nya arvsreglerna. Svaret från finansministern var att regeringen ännu inte, ett år efter att frågan aktualiserades i skatteutskottet, kunde redovisa ett ställningstagande. Jag fann det då erforderligt att i anledning av propositionen väcka en motion, nr Sk4, med krav på att riksdagen hos regeringen skulle begära skyndsamt förslag till erforderliga lagändringar.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 Jag vill uttrycka förhoppningen att regeringen efter detta riksdagsuttalande skall sätta in erforderliga resurser för att arbeta fram ett förslag till lagändringar, som kan bli tillämpliga från och med den 1 januari 1988, dvs. när de ändrade arvsreglerna trädde i kraft. Men dagens situation visar klart — som vi framhöll i reservationen i lagutskottet — att alla erforderliga lagändringar borde ha varit klara i god tid innan de nya äktenskapsoch arvsreglerna trädde i kraft. Vad gäller övriga ärenden i detta betänkande vill jag framhålla att det är positivt att reglerna om skogskonto ändras så att byte av bank blir möjligt och att de tillfälliga reglerna om högre insättningsnivåer för skogskonto förlängs t.o.m. 1992 års taxering. Däremot har vi från centerns sida inte funnit anledning att stödja de reservationer där det krävs dels permanentning av dessa tillfälligt avsedda regler, dels förlängning av uppskovstiderna utöver gällande tio år.

Herr talman! Drygt 65 920 av Sveriges landareal består av skogsoch jordbruksmark. Från tid till annan har det i offentliga sammanhang framhållits att ägandet av denna mark genom dödsbon eller genom samägande i annan form kunde ge upphov till allvarliga olägenheter från olika synpunkter. År 1975 beställde riksdagen på hemställan av LU att frågan om ställföreträdare för vissa dödsbon skulle utredas. Uppdraget utvidgades efter hand så, att det till sist kom att avse den för en rättsstat fundamentala frågan om rätten för den enskilde medborgaren att genom arv äga jord och skog över huvud taget. Vad man har för inställning till denna rättighetsfråga beror självfallet på uppfattningen om äganderättens och arvsrättens innehåll. Det är därför särskilt tillfredsställande att den parlamentariska kommitté, åt vilken alla de olika problemen anförtroddes, slutligen efter långt och mödosamt arbete förra året kunde avlämna ett enhälligt betänkande: Dödsboägande och samägande av jordbruksfastighet m.m. Betänkandet har vunnit bred uppslutning hos remissinstanserna. Propositionen bygger i allt väsentligt på betänkandet, vilket ger mig anledning att för ovanlighetens skull berömma en av justitiedepartementets lagstiftningsprodukter. På några punkter avviker propositionen emellertid från betänkandet. Det gäller till en början frågan om delgivning med dödsbo som äger jordbruksfas | tighet. Bakgrunden är att det enligt propositionen, som här följer betänkandet, kan dröja viss tid — maximalt fyra år efter utgången av det kalenderår då dödsfallet inträffade — innan dödsboet avvecklat sitt fastighetsinnehav och att det under den sålunda föreliggande avvecklingsfristen uppkommer anledning att träda i förbindelse med dödsboet. I sådant fall gäller i dag att delgivning av handling måste ske med envar delägare. Skulle någon av delägarna ”sitta i boet” får delningshandlingen emellertid överlämnas till denne, med verkan att delgivning skett för dödsboets räkning. Denna undantagsregel upphöjer departementschefen till huvudregel. Delgivning med vilken delägare som helst tillerkännes sålunda verkan gentemot samtliga dödsbodelägare. Som framhållits i remissyttranden av domstolar, Sveriges advokatsamfund och Lantbrukarnas riksförbund skapar en sådan ordning risk för allvarliga rättsförluster. Antag att en delägare på grund av hög ålder bor på ålderdomshem. Att tillerkänna delgivning med henne laga verkan för hela kretsen av dödsbodelägare framstår som stötande från rättssäkerhetssynpunkt. Som Advokatsamfundet framhållit torde skadeståndsansvar kunna drabba den delägare som blivit delgiven, om vederbörande inte fullgör sin skyldighet att underrätta övriga delägare. Det kan å andra sidan tänkas att delgivning inte får någon rättsverkan över huvud taget, därför att delägaren på grund av åldersdemens saknar rättslig handlingsförmåga. Se rättsfallet NJA 1955 s. 305. Denna sida av saken — som ej alls uppmärksammats i propositionen — gör onekligen propositionens ståndpunkt än mera otillfredsställande. Propositionen bör därför avslås på denna punkt av rättssäkerhetsskäl. Här är vi i de tre borgerliga partierna i sak helt ense. IT och för sig är det — såsom framhålls i reservation 1 — möjligt att tillgodose önskemålet om delgivning med dödsbo genom att utrusta även dödsbon under avvecklingsfristen med ställföreträdare. Denne skulle då ha exklusiv befogenhet att ta emot delgivning. Kommittén övervägde också till en början en sådan lösning men avvisade den till sist bl.a. därför att den inte förhåller sig neutral till de regler som gäller för dödsbon i allmänhet. Se vidare betänkandet s. 100. Vidare talar den omständigheten, att efterlevande make enligt den nya arvsordningen som regel är ensam dödsbodelägare — de gemensamma barnen är häpnadsväckande nog icke dödsbodelägare i boet efter sin först avlidne förälder — emot behovet av särskild reglering. Dagens ordning bör för den skull duga under den avvecklingsfrist som det här är fråga om. Som jag tidigare nämnde är det, herr talman, en fundamental fråga, huruvida en enskild medborgare är tillförsäkrad rätt att äga skog och mark. En sådan rätt borde såsom självklar ingå i grundlagens rättighetskatalog, kunde man tycka. Men hos oss gäller den ordningen att den enskilde genom jordförvärvslagen är frånkänd denna rätt. Detta djupgående ingrepp i äganderätten är vi moderater motståndare till. I propositionen föreslås ytterligare tillägg till jordförvärvslagen, inskränkande den enskildes rätt ännu mer. Det ena tillägget, som uteslutande tar sikte på förfarandet att kringgå lagen genom förvärv av dödsboandel — man kan nämligen köpa sig arvsrätt efter en person som man inte alls är släkt med, och sådant förvärv som har sin grund i dödsfall omfattas ej av lagens förbudsregler — godtog jag visserligen i kommittén. Utskottets moderater har emellertid motsatt sig detta tillägg i reservation 6, vilken jag härmed yrkar bifall till. Det andra tillägget har inte stöd i betänkandet. Det bör avvisas efter vad som framgår av reservation 7. Sammanfattningsvis ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 6, 7 och 8.

Herr talman! Dödsboägande och samägande av jordbruksfastigheter är faktiskt inom skilda delar av landet en utbredd företeelse, som har orsakat stora olägenheter. Vanligast är det i skogslänen: Jämtlands, Värmlands, Norrbottens, Västerbottens och Kopparbergs län. I Kopparbergs län har man en väl känd, specifik ägarsplittring. Till det kommer problemen med dödsboägande. Ibland kan även det intrycket ges, att ägare av dödsbo är mindre intresserade av strukturrationalisering — kanske framför allt inom skogsvården — än andra ägarkategorier, särskilt om delägarna lämnat bygden och bor på annat håll. Förhållandet sammanhänger inte alltid med att ägarna är negativt inställda, utan mer med en viss passivitet, eller att ägarna är oense. Därigenom uppstår ett försvårat samarbete. Det kan också bero på rent praktiska svårigheter att nå kontakt med alla delägarna. Såväl skogsbruk som jordbruk är ur nationalekonomisk synpunkt viktiga för vårt land. Det är näringar av stor samhällsekonomisk betydelse. Precis som Allan Ekström nyss har sagt utgörs drygt 65 96 av Sveriges landareal av skogsoch jordbruksmark. De nuvarande ägarformerna, genom dödsbon och samägande, har i vissa fall ansetts motverka angelägna samhällsintressen. Därför föreslås nu, efter utredningen om dödsboägande och samägande, i den proposition vi har fått oss förelagd på riksdagens bord en del viktiga förändringar, bl.a. att ett dödsbo som äger ett jordbruk skall vara skyldigt att avveckla detta senast fyra år efter utgången av det kalenderår då dödsfallet inträffade. Det finns ett klart samband mellan ägande och brukande. Det är viktigt att marken brukas på ett rationellt sätt. Med andra ord skall det bli slut på att en jordbruksfastighet skall kunna ägas av ett dödsbo i decennium efter decennium och därför kanske förfalla. Folkpartiet instämmer i huvudsak i propositionen och ser förslaget som ett steg i rätt riktning. I dag beräknas ca 3,7 Jo av skogsarealen och 4,5 2 av åkerarealen i landet ägas av dödsbon. Jag vill i mitt anförande särskilt uppehålla mig kring de reservationer som folkpartiet har fogat till betänkandet. I propositionen ingår förslag om att utse ställföreträdare för en jordbruksfastighet som ägs av fler än två gemensamt. Det instämmer vi i. Men, herr Italman, folkpartiet har även lagt förslag om att utse ställföreträdare redan för Idödsboförhållandet. Vi anser att en ställföreträdare, utsedd redan inom javvecklingsperioden, skulle bidra och medverka till en redligare hantering oc underlätta för myndigheterna. Vi anser att ställföreträdaren skulle bidra till en ökad sammanhållning inom dödsboet och en bättre förvaltning. Avvecklingsregeln minskar trots allt inte under avvecklingsfristen de olä Avvecklingsfristen är, trots den förbättring som inträffar med den nya regeln, faktiskt fyra år. Om ställföreträdare utsågs redan under denna period förvaltades kanske fastigheten mer rationellt. Delgivningen och de praktiska frågorna kunde då lösas enklare. Majoriteten har i utskottet avvisat förslaget och ställer sig bakom propositionen i denna del. Folkpartiet anser att kravet om en ställföreträdare redan för dödsbo kraftigt skulle underlätta en senare avveckling, ett förhållande som också framhålls av utredningen Dödsboägande och samägande av jordbruksfastighet m.m. Frågan övervägdes, precis som Allan Ekström har sagt, men förkastades bl.a. av kostnadsskäl. Man ansåg att det skulle vara för dyrbart. Jag yrkar därför för folkpartiets del bifall till reservation nr 1. Vid frågan om delgivning till dödsbon har folkpartiet förordat en särskild ställföreträdare, vilket jag nyss pläderat för. Vi har därmed avstått från att yrka förändring av reglerna kring delgivning, eftersom ställföreträdaren vid genomförandet av vårt förslag alltid skulle delges. Kommer inte vårt förslag att vinna gehör i kammaren — i morgon blir det omröstning — tänker vi i andra hand stödja reservation nr 2 med Rolf Dahlberg som första namn. Skälen till detta är de som framförts i reservationen, nämligen att enskilda dödsbodelägare kan åsamkas allvarliga rättsförluster om propositionen vinner gehör på den punkten. Herr talman! Vi anser att folkpartiets förslag är överlägset bäst, eftersom en ställföreträdare skulle utses redan för dödsboet och därmed vara den person som skulle delges av myndigheter m.fl. Frågan om när en ställföreträdare bör utses aktualiserar hos oss i folkpartiet ett annat krav, nämligen att] när en jordbruksfastighet ägs av minst två gemensamt, som inte är gifta medl varandra eller sambor, skall ställföreträdare alltid utses. Bakom kravet står] det förhållandet att av de jordbruksfastigheter som ägs med samäganderätt det lär vara drygt 70 000 — är det en stark övervikt för tvåägargruppen, cirkal två tredjedelar. De flesta är visserligen äkta makar eller sambor. I de er tillstyrker vi propositionen. Men i den mindre gruppen av tvåägarförhållan-| den —det kan vara syskon eller andra personer — har en viss ineffektivitet visat sig i praktiken, och oklarhet kan råda om vem som är företrädare för fastigheten. För att undvika en mindre effektiv fastighetsförvaltning och för att främja ett aktivt brukande av åker och skog, som inte minst av regionalpolitiska skäl kan vara förödande att underlåta, anser vi att ställföreträdare bör utses även för denna grupp. Det betyder att lagen om förvaltning bör göras tillämplig redan då två personer som inte är gifta eller] sambor gemensamt äger en jordbruksfastighet. Detta är ett förhållande som vi vill rätta till. Det finns delägare som inte bor på sin fastighet och därför ka sakna insikt och kunskap om problemen. Vi tycker att det är viktigt att det för denna tvåägargrupp utses en ställföreträdare. Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 5. Slutligen kommer jag till förslaget om ändring i jordförvärvslagen. propositionen föreslås en ändring av jordförvärvslagen som innebär at möjligheterna att vägra förvärvstillstånd skall utvidgas till att också av: förvärv av andel i egendom om förvärvet skulle leda till att ett ratone utnyttjande av egendomen kan komma att försvåras. Detta förslag bygger inte på någon utredning och har därför inte heller remissbehandlats. Folkpartiet har i flera sammanhang sagt att jordförvärvslagen bör mjukas upp. Detta förslag går i motsatt riktning. Vi har sagt att uppmjukningen kunde ske genom en allmän översyn av lagen i samband med en eventuell ny jordbruksutredning. Av den anledningen avvisar vi detta förslag. Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 7. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet deltagit i och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! När vi i dag i största enighet kommer att besluta om att Idödsbon vari ingår jordbruksfastighet skall avvecklas inom fyra år samt även besluta om att införa en lag om förvaltning av samägda jordbruksfastigheter, finns det anledning att uttrycka tillfredsställelse över att det har varit möjligt tt tack vare ett noggrant utredningsarbete finna en lösning som det råder red enighet om. Detta har varit möjligt trots att skilda värderingar och trävanden av naturliga skäl finns i ett sådant här ärende. Under många år har det framförts kritik mot ett långvarigt och i tid ej egränsat dödsboägande av jordbruksfastigheter. Det har ansetts att många iv dessa fastigheter inte utnyttjas så eller får den skötsel som vore önskvärt ur amhällets synpunkt. Å andra sidan har vi i vårt land traditionellt en respekt för ägandet och äganderätten som medför att varje regel som medger ingrepp denna måste föranledas av särskilt starka allmänna intressen. Jag anser att den lösning som frågan om avveckling av dödsbon får genom utredningsarbetet och genom propositionens förslag utgör en god avvägning mellan respekten för enskilt ägande och samhällets önskemål om en effektiv förvaltning av jordbruksfastigheter. Ett dödsbo är en form av en förvaltning som egentligen är avsedd att bestå kndast under en begränsad tid. Men eftersom några lagregler om avveckling Bj finns, blir vissa dödsbon mycket långvariga. Fyra år bör i de flesta fall vara Pn tillräcklig tid för att noga hinna överväga på vad sätt man vill att hvvecklingen skall ske och hur skiftet skall göras. Det finns i detta ammanhang anledning att erinra om att det i framtiden blir betydligt färre Hödsbon, eftersom den efterlevande maken i normalfallet kommer att ärva hela boet, varför något dödsbo ej uppstår förrän efter den andre makens portgång och då endast om han eller hon har mer än en arvinge. När en berson är ensam arvinge avvecklas ju dödsboet automatiskt. Vill dödsbodelägarna avveckla dödsboet så att därefter alla eller några av lem blir ägare av fastigheten, blir det tillåtet även i fortsättningen. Nytt träffande samägande av jordbruksfastighet blir att om det finns mer än två lelägare, en måste utses att vara ställföreträdare, med uppgift att företräda lelägarna utåt i frågor som rör fastigheten och inför delägarna svara för den öpande förvaltningen. För försäljning och pantsättning av samägd jordruksfastighet kommer det även i fortsättningen att fordras enighet, medan et för övriga beslut skall räcka med enkel majoritet bland de samägande. Det förefaller rationellt och väl motiverat att det skall utses ställföreträda Je när minst tre samäger en jordbruksfastighet. Däremot kan vi från centerns sida inte dela folkpartiets uppfattning enligt reservation 5 att ställföreträdare skall utses även om det finns endast två delägare, varvid enda undantaget enligt folkpartiets förslag skulle vara om de två är gifta med varandra eller sambor. När det finns två delägare är det oftast två syskon, och det finns många exempel på två syskon som driver jordbruk tillsammans. Att en av dem skulle vara ställföreträdare när de kanske tar lika del av både arbetet och ansvaret för fastigheten verkar omotiverat och överdrivet. I propositionen föreslås två ändringar av jordförvärvslagen. Det ena förslaget är att förvärvstillstånd fordras för förvärv av en andel i ett dödsbo vari ingår jordbruksfastighet. Undantagna från tillståndsplikten är dock dödsbodelägare som förvärvar annan dödsbodelägares andel. Det andra förslaget är att det i 4§ i jordförvärvslagen, vari anges under vilkaj förhållanden förvärvstillstånd får vägras av lantbruksnämnden, införs en ny punkt, innebärande att förvärv av andel i samägd fastighet får vägras om ägarförhållandet genom förvärvet skulle bli sådant att ett rationellt utnytt-| jande av fastigheten försvåras. Genom formuleringen kan det aldrig blij anledning att vägra en delägare förvärv av en annan delägares andel. Det blir] däremot möjligt att hindra att en ny delägare tillkommer. Enligt riktlinjerna för gällande jordförvärvslagstiftning i vårt land är detj ganska konsekvent att dessa båda begränsade tillägg till jordförvärvslagen| görs. Beträffande jordförvärvslagen kan jag nämna att jag redan 1982 motione+ rade om ändringar i den dåvarande jordförvärvslagen så att den inte ensidigt skulle syfta till sammanslagning till större s.k. utvecklingsbara eller utvecklaq de enheter, utan att lagen även skulle ta hänsyn till vikten av att mindre fastigheter kan bestå och boendet på landsbygden gynnas. Efter sto motstånd mot mina motioner under de första åren har ändringar i oe angivna riktningen genomförts, och jag utgår ifrån att de tillägg som nu gö! inte på något sätt motverkar strävandena att kunna bevara även mindrå jordbruksfastigheter i framtiden och stimulera ett boende på SE Herr talman! På en punkt deltar vi centerpartister i utskottet i e; reservation. Det gäller reservation 2 om delgivning med dödsbon, grundad på en motion av Allan Ekström. Nuvarande regler om delgivning med dödsbon innebär att handlingen skall överbringas till samtliga dödsbodeläga re om inte någon av dem sitter i boet. Regeringen föreslår nu att undantag görs om dödsboet innehar jordbruksfastighet. I dessa fall skall delgivnings handlingen kunna överbringas till endast en av dödsbodelägarna, även om han eller hon inte sitter i boet. Detta förslag kom inte från den utredning som hade att föreslå avvecklin; av dödsbon utan från fastighetsbildningsutredningen. Många remissinstanse: avstyrkte förslaget eller uttryckte tveksamhet från rättssäkerhetssynpunkt Viicentern delar denna uppfattning.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

Herr talman! Att dödsboägande och samägande av jordoch skogsbruksfastigheter alltför ofta utnyttjas i syften som inte gagnar rationellt utnyttjande och brukande av vare sig jorden eller skogen, därom är vi eniga. Inte heller ur myndighetsaspekter fungerar nu gällande lagstiftning tillfredsställande. Precis som Ulla Orring har redogjort för tidigare är problemen speciellt stora i några av Norrlandslänen, de stora skogslänen. Det är inte obetydliga arealer som det rör sig om. Det finns många byar där över hälften av den brukningsbara jorden ligger för fäfot på grund av att den ägs av dödsbon som inte har intresse av jordbruket. Stora skogsområden missköts av samma orsak. Det är därför tillfredsställande att det nu föreligger ett förslag som syftar till att minska de olägenheter som dödsboägande och samägande av jordoch skogsbruksfastigheter innebär. En avvecklingsfrist på fyra år efter dödsfallet föreslås. Vpk kan acceptera en så pass lång avvecklingsfrist som fyra år när det gäller nya dödsbon. Däremot anser vi att det är en alltför lång tid för redan existerande, gamla dödsbon. Det finns nämligen i dag dödsbon som är flera decennier gamla. Något som varit avsett att vara en övergående ägandeform före ett arvsskifte, har permanentats och blivit bestående i årtionden. På det sättet har glesbygdens utdöende påskyndats, samtidigt som det kan ha funnits hugade jordoch skogsbrukare som velat ta jorden och skogen i bruk men som inte haft någon möjlighet att träda till. Orsakerna kan vara flera. Det kan bero på att dödsboägandet är oklart, så att det helt enkelt har varit omöjligt att nå alla delägare, vilket är nödvändigt för ett eventuellt köp. Ibland kan det handla om att några ättlingar till den siste brukaren endast har intresse av de jakteller fiskerättigheter som är knutna till fastigheten men struntar i jorden och skogen. Med det föreliggande förslaget kommer det att dröja långt in på 90-talet innan dessa gamla dödsbon har avvecklats och en förändring är möjlig. Det gagnar ingen, utan det bidrar bara till att den pågående avvecklingen i glesbygderna fortsätter tills det kanske är definitivt för sent att vända trenden. Vpk har därför föreslagit en kortare avvecklingsfrist än fyra år för dessa gamla dödsbon. Vi har inte låst oss för ett exakt antal år. Principen bör dock vara snabbavveckling. Skall något tak sättas kan det mycket väl ske i relation till dödsboets ålder: ju äldre dödsbon, desto kortare avvecklingsfrist, dvs. en differentierad avvecklingsfrist. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 4 avseende övergångsbestämmelserna till ändringarna i ärvdabalken.

Herr talman! Tidigare talare i denna debatt har redan talat om bakgrunden till den här lagen och om huvuddragen i denna. Därför kan jag med gott samvete lämna dessa saker därhän. Jag vill gärna tala om för riksdagen varför vi i miljöpartiet stöder reservation 2, som gäller delgivning av dödsbon som äger jordbruksfastighet. Det är en rättssäkerhetsfråga. Den huvudregel som hittills gällt är att samtliga delägare i ett dödsbo som äger en jordbruksfastighet skall delges var för sig när det gäller angelägenheter som rör dödsboet. Det kan vara fråga om meddelanden om planändringar, taxeringar, dom om utmätning av skulder och mycket annat. I propositionen sägs det att nuvarande regelsystem ofta har gett upphov till delgivningsproblem. Därför — alltså för att underlätta för myndigheten — vill utskottets majoritet ändra reglerna så, att det räcker med att delge bara en av delägarna i en jordbruksfastighet. Utskottet säger ”att det finns anledning att ställa sådana krav på den inre organisationen i dödsbon som innehar jordbruksfastigheter att delgivning alltid kan ske med någon av dödsbodelägarna. Inte minst med hänsyn till att det är fråga om en relativt kort avvecklingsperiod—--.” Men den delgivne kan faktiskt, som vi har hört förut, vara oförmögen att föra information vidare, t.ex. på grund av sjukdom. Vidare bortser man från att det många gånger uppstår stridigheter inom familjer efter dödsfall dels eftersom själva dödsfallet och förlusten av en anhörig rör upp känslorna, dels därför att det ibland blir en kamp om arvet och pengarna. Det kan vara svårt redan i dag för en enskild arvinge att få insyn i och inflytande över dödsboets affärer. Om han eller hon inte själv blir delgiven i viktiga angelägenheter som rör gården, blir det ännu svårare. Det är därför viktigt att myndigheten delger alla även i fortsättningen — särskilt som avvecklingsperioden nu blir så kort. Vi i miljöpartiet vill inte försämra den enskildes rättssituation. Därför yrkar vi bifall till reservation 2. I övrigt stöder vi utskottets hemställan.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som nu behandlas, lagutskottets betänkande 1988/89:LU12, är föranlett av en proposition om samägande av jordbruksfastigheter, som alltså har tagits upp av lagutskottet. Upprinnelsen till regeringens förslag är i huvudsak lagutskottets betänkande från oktober månad 1978. I detta eniga betänkande — vars skrivning också blev riksdagens beslut — föreslogs att man skulle ge regeringen till känna vad utskottet anfört om en utredning av frågan om avveckling av dödsboägande och samägande av jordbruksmark. Redan i lagutskottets betänkande 1975/76:30 begärde riksdagen på förslag av lagutskottet att frågan om ställföreträdare för vissa dödsbon skulle bli föremål för en utredning. I februari månad 1977 tillkallades en särskild utredare. År 1979 fick utredaren tilläggsdirektiv. I samband med dessa tilläggsdirektiv beslutades att utredningsarbetet i fortsättningen skulle bedrivas i en parlamentarisk kommitté. också frågor om begränsning av dödsbons innehav av jordbruksfastighet, om begränsning och reglering av samägande av jordbruksfastighet samt om hur man skulle kunna komma till rätta med att vissa personer kunde komma | undan jordförvärvslagens regler genom att kringgå desamma. Utredaren har slutfört sitt uppdrag. Kommitténs förslag har i vanlig ordning remissbehandlats. Dessa liksom lagrådets synpunkter ligger till grund för regeringens proposition. I propositionen framhålls, när det gäller såväl ställföreträdarfrågan som frågan om begränsning av dödsbons innehav av jordbruksfastighet och frågan om samägandet av sådana fastigheter, att det i olika sammanhang påtalats att just dödsboägande och samägande av jordbruksfastighet orsakar olägenheter av skilda slag. Under efterkrigstiden har dödsboägandet och samägandet av jordbruksfastigheter och skogsfastigheter ökat kraftigt och på ett sätt som man inte kunnat förutse vid tillkomsten av den lagstiftning som reglerar dessa ägandeformer. De nuvarande och i många stycken otidsenliga bestämmelserna bidrar till att skapa problem för såväl allmänna som enskilda intressen. Förslaget om att sätta en tidsgräns för att avveckla dödsbon är därför nödvändigt, och den tillmätta tidsfristen har varit väl avvägd enligt flertalets bedömningar. Trots det kan en fyraårig avvecklingsfrist i och för sig tyckas ganska lång. Den måste emellertid anpassas så, att avvecklingen sker i normal takt — med tanke på att hänsyn måste tas till bl.a. boutredning och andra åtgärder som kan komma i fråga med anledning av ett dödsfall. Man bör också komma ihåg att det i de flesta fall handlar om ett jordbruk som är i full verksamhet. Om jordbruksfastigheten av särskilda skäl inte skulle kunna avvecklas senast fyra år efter det kalenderår då dödsfallet inträffade, kan rätten bevilja anstånd under en viss bestämd tidsrymd. De nya bestämmelserna om skyldighet för dödsbo att avveckla innehav av jordbruksfastighet skall också gälla dödsbon till dem som har avlidit före lagens ikraftträdande. För sådana dödsbon skall avvecklingen vara avslutad senast den 1 juli 1993, såvitt inte rätten ger ytterligare tidsfrist. Kommer avvecklingen av dödsbon inte till stånd inom de föreskrivna tiderna, skall vite kunna föreläggas. Tillsynsmyndigheten, i detta fall lantbruksnämnden, kan då vid vite förelägga dödsboet att inom viss tid fullgöra avvecklingen. Enligt den nya lagen gäller som huvudregel att frågan om utdömande av vite prövas av länsrätten. När det gäller att komma i kontakt med alla dödsbodelägarna i en jordbruksfastighet kan det med nuvarande regler vara stora problem då alla skall delges. För att i någon mån komma till rätta med dessa problem föreslås den ändringen att delgivning med ett dödsbo som innehar en jordbruksfastighet får ske med någon av delägarna i boet. Om någon av delägarna sitter i boet, är det naturligt att delgivningen sker till denne. När det gäller samägande av jordbruksfastighet och ställföreträdare i fall där fler än två gemensamt äger jordbruksfastigheten skall det inom ägarna utses en ställföreträdare med uppgift att handha den löpande förvaltningen och med behörighet att företräda delägarna i frågor som rör jordbruksfastigheten. I samägda — liksom dödsboägda — jordbruksfastigheter kan det vara svårigheter när det gäller att komma i kontakt med samtliga delägare. Beträffande samägande talar detta för att det alltid bör finnas en ställföreträdare med uppgift att företräda de övriga delägarna. Det är viktigt att ställföreträdaren har gott förtroende från dem han företräder. Detta tillsammans med den föreslagna lagtexten gör att vederbörande får en stark ställning. Detta bör leda till att han på ett förtroendeingivande sätt kan företräda delägarna i kontakter med myndigheter och andra. I propositionen föreslås också några mindre justeringar i den jordförvärvslag som efter många och långa diskussioner trädde i kraft den 1 juli 1987. Enligt gällande rätt kan en person som är intresserad av att förvärva en jordbruksfastighet först förvärva en andel i ett dödsbo och sedan vid ett arvsskifte låta sig tillskiftas hela jordbruksfastigheten. Personen i fråga hade troligen inte haft möjlighet att förvärva fastigheten om han inte hade köpt in sig i dödsboet som delägare. Genom att köpa andelar kan man i nuläget kringgå lagstiftningen utan att samhället med stöd av jordförvärvslagstiftningen och dess tillämpning kan göra något åt det. I den föreslagna lagstiftningen införs nu en bestämmelse enligt vilken tillstånd fordras för förvärvet. I propositionen föreslås också när det gäller jordförvärvslagen sådan ändring av lagen, att det blir möjligt att vägra förvärvstillstånd om förvärvet är en andel av en samägd jordbruksfastighet, om det kan antas att ägarförhållandena genom förvärvet försvårar ett rationellt utnyttjande av jordbruksfastigheten. Jordförvärvslagstiftningen är en del i förverkligandet av rationella jordoch skogsbruk. Från jordbrukspolitisk synpunkt får det anses som en klar fördel att olämplig ägarsplittring genom förvärv av andelar kan motverkas i förvärvsprövningen. De olägenheter för myndigheter och andra som under en lång följd av år är förknippade med ett utbrett dödsboägande och ett mycket splittrat samägande går nu med den föreslagna lagstiftningen mot sitt slut. Herr talman!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

Herr talman! Det råder full enighet i utskottet när det gäller behovet av en svensk produktsäkerhetslag för att motverka att farliga varor och tjänster orsakar personoch egendomsskador. Återkallelse och varningsinformation blir nya lagbegrepp. Produkter återkallas redan i dag på frivillig väg i avsaknad av lagstiftning. Det ligger även i näringslivets intresse att få bort farliga produkter från marknaden. Det är glädjande att propositionen även inkluderar egendomsskador när det gäller återkallelse. Så var nämligen inte fallet i utredningen. Föregångslandet på området är USA, som antog en tuff produktsäkerhets lag 1972. Frankrike, Österrike, Japan och Australien har regler för produktsäkerhet. Frågan är nu aktuell för lagreglering inom EG. Som framgår av den moderata motionen hade vi föredragit att lagen om produktsäkerhet kunde tas samtidigt med lagen om produktansvar, och att lagstiftningen hade kunnat samordnas med EG-lagstiftningen på området innan den blev föremål för beslut här i kammaren. Enligt utskottsmajoriteten skall Sverige verka för att den svenska lagen vinner gehör inom EG. Vi får hoppas att gemenskapen vill avsätta resurser för alla dessa förhandlingar enkom med Sverige. Det lär gälla tusentals lagar som skall samordnas på olika områden. Enligt en del tidningsuppgifter ser det inte helt ljust ut. Vi avvaktar resultatet något tvivlande, men vi hoppas att det skall lyckas att anpassa EG-lagstiftningen till den svenska. Om denna optimistiska hoppets väg skulle visa sig orealistisk, är utskottet ense om att anpassa lagen till gemenskapen så att konflikter undviks. Därmed anser vi oss tillgodosedda när det gäller EG-anpassningen. I propositionen uteslöt man helt den offentliga sidans varor och tjänster — därav vårt andra yrkande i motionen. Under utskottsbehandlingen har enighet uppstått om att en utredning skall tillsättas för att fastställa om offentligt tillhandahållna varor och tjänster också skall omfattas av lagen. Till dess att utredningen resulterat i ett beslut att även varor och tjänster som tillhandahållits av den offentligrättsliga sidan ingår i lagstiftningen, uppstår det högst otillfredsställande rättsläget att nyttjandet av varor och tjänster på den privata sidan blir tryggare, eftersom där kommer att råda en bättre produktsäkerhet. Detta är särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av att det på det offentliga området ofta råder monopolliknande situationer. Om lagen kommer att fungera som den skall, dvs. bidra till en förbättrad produktsäkerhet, skulle det innebära att riskerna inom privat hälsooch sjukvård, privata skolor, daghem, fritidshem osv. skulle minska och därmed ge de privata institutionerna en kvalitetshöjning jämfört med de offentliga. Inte heller konsumentverket anser det godtagbart att offentlig service ligger utanför lagen. Det måste vara svårt för vanliga människor att förstå varför skyddet mot farligheter och olyckor på grund av felaktigt materiel skall vara mindre inom offentlig vård än inom privat. Vad gäller reservation 3 finns anledning att framhålla att lagen har en allvarlig brist ur rättssäkerhetssynpunkt. Den kan slå mot en näringsidkare som inte är direkt ansvarig för produktens säkerhetsbrister. Det kan i sådana här fall handla om stora belopp som, om det vill sig riktigt illa, kan bringa företagaren i konkurs. Marknadsdomstolen menar att näringsidkarens ansvar skall gälla de produkter han själv tillhandahållit. På den punkten delar vi marknadsdomstolens mening, troligen tillsammans med en majoritet av svenska folket. Det torde vara den allmänna rättsuppfattningen i vårt land att man skall dömas för brott man själv begått, inte som andra begått. Det finns två sätt att bevara rättssäkerheten i denna lagstiftning. Domstol skall kunna pröva valet av adressat före åläggandet — som framhålls i reservation 3. Näringsidkaren skall ha rätt att dra in andra näringsidkare i talan — enligt reservation 7 och yrkande 3 i moderatmotionen — och kunna fördela kostnaderna mellan olika näringsidkare, enligt reservation 5 och yrkande 4 i moderatmotionen. Vi menar att detta är elementära rättssäker hetskrav. Inte heller marknadsdomstolen är nöjd med lagstiftningen på denna punkt. Kraven på rättssäkerhet måste ställas högre. Tyvärr tillhör det numera vardagen att regeringen sänker kraven på rättssäkerhet. Vi beklagar det. Utskottets motivering att rättssäkerheten garanteras genom KO:s opartiskhet förefaller vara ett sangviniskt och avslöjande sätt att handskas med lagstiftningen. Vill man ha rättssäkerhet skall man naturligtvis lagstifta så att man skyddar rättssäkerheten. Är man inte beredd att lagstifta så att man skyddar rättssäkerheten, har man ingen trovärdighet när man säger sig slå vakt om den. Utskottsmajoritetens motivering saknar helt enkelt saklig substans. Utskottsmajoriteten nekar den näringsidkare som står inför marknadsdomstolen för någon annans brott att dra in den som egentligen är ansvarig i processen. Det är en stötande lagstiftning, som kan komma att resultera i otäcka rättsövergrepp mot särskilt grossister och detaljister i framtiden — som om det inte räckte med de fall som redan finns på andra områden där rättssäkerhetskravet i lagstiftningen har satts alldeles för lågt. I det stora hela är vi överens om det mesta i den här lagstiftningen. På de punkter där vi är oense handlar det mycket om olika politisk bedömning vad gäller lagens effekter och hur den kan komma att tillämpas. Ytterligare lagstiftning kommer sannolikt att behövas när erfarenheterna av lagen uppenbaras. Därför är det viktigt, som framgår av reservation 5, att noga följa vilka konsekvenser lagen får. Detta gäller även avtal mellan myndigheter och näringsidkare. Pacta sunt servanda — avtal skall hållas. Detta gäller båda sidor. Vi känner en viss oro för att myndigheten kan komma att riva upp avtalet och gång efter annan komma med nya krav mot näringsidkare trots att avtal redan finns. Vi förutsätter att lagen verkligen kommer att tillämpas mycket restriktivt i detta avseende. I den mån så inte skulle bli fallet avser vi att återkomma. En näringsidkare måste kunna lita på att staten håller sin del av avtalet, annars är det knappast någon mening i att upprätta avtal. Det skall inte ställas lägre krav på myndigheter än på vanliga medborgare, vare sig det gäller hållande av avtal eller något annat. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 3, 5 och 7 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Konsumenten har alltid rätt anser vi i folkpartiet. Konsumenten är suverän att själv bestämma och själv välja. Konsumenten ställs i dag inför ett mycket stort utbud av varor och tjänster. Det kan bestå av hundratusentals olika produkter, tjänster och produktvarianter. Under dessa julveckor kan vi konstatera att utbudet är mer än nog. Med det marknadsekonomiska systemet initieras visserligen utbudet på marknaden av producenterna, men det är konsumenternas fria val som till sist avgör utbudets innehåll och sammansättning. Men en grundläggande förutsättning för att marknadsekonomin skall fungera på det sätt som avses är att konsumenten har full överblick och är orienterad om de olika utbudens reella innebörd samt att konsumenten kan handla/agera rationellt på grundval av dessa kunskaper. Så är ofta inte fallet, och konsumenten hamnar i underläge. Information och kunskap utgör därmed viktiga hörnstenar för att marknaden skall fungera. Men om det går galet och varan inte håller de krav och den standard som konsumenten önskar, kommer den nu föreslagna lagstiftningen om produktsäkerhet att medföra att konsumentskyddet stärks ytterligare. Det är bra! Folkpartiet tillstyrker i huvudsak förslaget till produktsäkerhetslag och ser den som en ytterligare hörnsten för att stärka konsumentens ställning på marknaden. Efter hand har den konsumenträttsliga lagstiftningen byggts ut i den andan under de senaste tio åren. Vi har inom de politiska partierna i stort sett varit överens. Jag skall inte räkna upp alla de lagar som tillkommit, men det är ett ansenligt tillskott. Detta reformarbete har vi varit överens om, och det har mest varit inriktat på konsumenternas ekonomiska skydd. Efter hand har dock säkerhetsaspekterna kommit att hamna i fokus. Konsumentverket har under många år prioriterat säkerhetsfrågorna, men senare års uppmärksamhet kring miljöfrågorna har också ställt ökade krav på information, kunskap och säkerhet kring varors och tjänsters utformning. Frågor om farliga produkter eller tjänster som uppmärksammats av konsumenten har tidigare till stor del handlagts enligt civilrättslig lagstiftning. Om det handlat om livsmedel har man följt livsmedelslagstiftningen med livsmedelsverket som myndighet, och om det gällt kemiska produkter har kemikalieinspektionen varit myndighet. Denna lagstiftning har i huvudsak varit inriktad på att hindra att farliga produkter och tjänster över huvud taget når fram till konsumenten. Däremot har det i stort saknats regler för de fall då farliga varor eller tjänster redan har nått ut på marknaden och därmed utgör en säkerhetsrisk. I varje fall har det varit både krångligt och omständligt att få rättelse. Herr talman! I och med produktsäkerhetslagen måste nu en näringsidkare lämna säkerhetsinformation om en vara. Dessutom kan han eller hon åläggas säljförbud och föreläggande om att återkalla varan eller tjänsten och även åläggas föreläggande om varningsinformation. Det senare och regeln om återkallelse är nyheter i svensk lagstiftning. I andra länder, framför allt i USA — vilket också Charlotte Cederschiöld talade om — har generella regler om återkallelse funnits sedan många år. I USA antogs redan 1972 lagen om produktsäkerhet. Där inrättades en särskild federal myndighet i Washington, Consumer Product Safety Commission, för att övervaka lagens tillämpning, en uppgift som i vårt land nu läggs på konsumentverket. Jag har själv med bistånd av ekonomiska medel från riksdagen studerat verksamheten i Washington, där man även svarar för ett skaderapporteringssystem som underlag för kommissionens ingripande. Det har framförts krav på samordning mellan denna lag om produktsäkerhet och en aviserad lag om produktansvar och framför allt en samordning och harmonisering med EG. Det är angeläget att den svenska lagstiftningen bringas i överensstämmelse med motsvarande regelsystem som nu skapas i EG. Samtliga partier har dock enats i lagutskottet om att inte avvakta ytterligare utan gå till beslut om lagen. Det är bra att denna lag kommer att träda i kraft från den 1 juli 1989. Men vår huvudinvändning mot regeringens förslag om ny produktsäker 13 december 1988 hetslag var inte så mycket vad den innehöll utan vad den saknade. Regeringens förslag utgick från att lagen inte skulle gälla sådana varor och tjänster som tillhandahålls inom ramen för offentlig service. Konsekvenserna hade då blivit helt oacceptabla. Vi i folkpartiet tänker framför allt på hälsooch sjukvården, äldreomsorgen, skolor, daghem och fritidshem. Här skulle lagen inte tillämpas, dvs. den skulle inte gälla inom den vård och omsorg som drivs i offentlig regi. Jag tänker på att barn ofta är utsatta för skaderisker. Det kan gälla gungor, klätterställningar eller andra lekredskap. Skall då lagen tillämpas enbart inom det privata daghemmet och inte inom det kommunala? Liknande frågeställningar uppstår för privat fotvård kontra en kommunal service. Vi i folkpartiet tillsammans med övriga oppositionspartier anser att det borde ske en ändring i detta avseende, och utskottet har enats om ett tillkännagivande till regeringen om utredning av en utvidgning av lagens tillämpningsområde till att omfatta även sådana varor som tillhandahålls för offentlig service och inte enbart omfatta den privata näringskretsen. Enskilda människor måste ges ett skydd när det gäller farliga varor och tjänster oavsett vem som tillhandahåller utbudet. Det är bra att utskottet ändrade sig på denna punkt. Ett antal reservationer är fogade till betänkandet, och jag vill särskilt nämna två av dem. Reservation 3, som bygger på en folkpartimotion, handlar om val av adressat för ett åläggande om varningsinformation eller produktåterkallelse. Detta är inte klart uttalat i lagtexten, utan man måste vid tillämpningen gå till de motiv som anges i propositionen, och då får man ett antal avvägningsproblem. Majoriteten i utskottet har stannat vid att ansvaret för information och återkallelse i många fall skall läggas på den näringsidkare som har bäst möjlighet att nå resultat, som man uttrycker sig, men det finns så många om och men i detta resonemang — det är med andra ord oklart. Vi är kritiska mot detta system, och det är också de övriga borgerliga partierna.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 Om ett sådant åläggande inte ger avsedd effekt kommer åläggandet att meddelas grossist eller detaljist. Jag yrkar bifall till reservation 3. Det finns också en annan reservation, nr 1, som handlar om annan nyttighet och som är grundad på en centermotion. Den föreslagna lagen om produktsäkerhet omfattar inte annan nyttighet än varor och tjänster. Åläggandet att lämna säkerhetsinformation innebär en inskränkning i förhållandet till 3 § i marknadsföringslagen som ger möjlighet att driva fram säkerhetsinformation även i fråga om annan nyttighet. Det kan gälla fast egendom, byggnader på annans mark m.m. Konsumentverket har också protesterat mot denna begränsning och anser att förslaget är en försämring ur konsumentsynpunkt. Vilka områden och vilka nyttigheter som lagen skall omfattas av bör noga undersökas, anser vi. Det kan lämpligast ske i samband Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 och den förutnämnda reservation 3, till reservation 5 och 7 samt i övrigt till utskottets hemställan. Till sist vill jag bara säga att det är fogat ett särskilt yttrande till betänkandet som handlar om att föra talan i marknadsdomstolen. Vi har tillsammans med centern framhållit att vi förutsätter att flera miljöorganisationer kan betraktas som konsumentorganisationer och därmed få talerätt i marknadsdomstolen. Det tycker vi är viktigt.

Herr talman! När det gäller konsumenters skydd och rättigheter och möjlighet att få ersättning för skador och förluster har vi från centern vid flera tillfällen krävt att konsumenternas ställning skall vara lika om motparten är ett privat företag eller en enskild näringsidkare eller om motparten är samhället eller samhällsägd verksamhet. Vi vill alltså inte att det skall vara någon skillnad i konsumentskyddet beroende på om motparten är privat eller offentlig. Det är t.ex. bara någon vecka sedan vi i denna kammare diskuterade frågan om översyn av det offentligas skadeståndsansvar i syfte att stärka konsumenternas ställning. Även i det ärende vi nu behandlar är en av frågorna huruvida den föreslagna lagen om produktsäkerhet skall gälla den offentliga verksamheten eller ej. Lagen har till ändamål att motverka att varor och tjänster orsakar skada på person eller egendom. För detta ändamål får en näringsidkare åläggas att lämna säkerhetsinformation, säljförbud eller skyldighet att lämna varningsinformation eller också att återkalla varor eller tjänster. Men lagen skall enligt regeringsförslaget endast tillämpas i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet. De varor och främst tjänster som tillhandahålls i offentlig verksamhet undantas härigenom. I centerns motion L9 i anledning av propositionen begärde vi att lagen även skulle gälla den offentliga verksamheten, t.ex. skolor, daghem, hälsooch sjukvård. Stöd för detta krav kunde vi finna bl.a. i konsumentverkets remissyttrande, vari verket fann detta avsnitt av förslaget ”inte godtagbart”. Glädjande nog motionerades även från övriga partier — endast med undantag av socialdemokraterna — att lagen borde vidgas till att även omfatta den offentliga verksamheten. Såsom vi begärde i vår motion, föreslår nu ett enigt lagutskott att riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen skall framhålla att en utvidgning av lagen till att gälla det offentliga området bör bli föremål för utredning. I centerns motion uppmärksammade vi även att material som ej omfattas av läkemedelsförordningen ej kommer att omfattas av den föreslagna lagen, i den mån de tillhandahålls inom den offentliga sektorn. Exempel härpå är tandfyllnadsmaterial som amalgam. Genom utskottets tillkännagivande om utredning om att lagen även skall omfatta den offentliga sektorn får vi även detta motionskrav tillgodosett. värdepapper, krediter samt olika slag av rättigheter. Utredningsförslaget att undanta dessa ”andra nyttigheter” fann konsumentverket vara en försämring som verket inte kunde finna motiv för. Centern anser att produktsäkerhetslagen borde omfatta vissa av dessa ”andra nyttigheter”. Undantag borde av naturliga skäl göras för aktier, andra värdepapper, krediter och andra rättigheter. Eftersom det är svårt att dra gränsen för vad lagen bör omfatta, föreslog vi i motionen att regeringen skulle pröva även denna fråga. När nu regeringen skall låta utreda frågan om att lagen skall omfatta den offentliga sektorn, finner vi det naturligt och logiskt att det då även prövades vilka av dessa ”andra nyttigheter” som lagen bör omfatta. Tyvärr fick vi inte stöd av majoriteten för detta yrkande, varför vi tillsammans med folkpartiet fogat reservation 1 till utskottsbetänkandet. Vi centerpartister står även bakom reservationerna 3 beträffande val av adressat för ålägganden, 5 om näringsidkares inbördes förhållanden och 7 om näringsidkares talerätt. Eftersom Charlotte Cederschiöld och Ulla Orring redan uppehållit sig vid de reservationerna, skall jag inte orda något mer om dem. Med anledning av en motion från miljöpartiet om att miljöorganisationer bör få talerätt i ärenden enligt den föreslagna lagen har vi centerpartister jämte folkpartisterna fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. I detta yttrande erinrar vi om ståndpunkten att det kunnande och det engagemang som finns inom miljöorganisationerna på olika sätt bör tas till vara av samhället. Vi erinrar även om att våra båda partier vid behandlingen av miljöpropositionen i våras reserverade sig för att miljöorganisationer som uppfyller vissa kriterier skulle ha rätt att överklaga beslut enligt miljöskyddslagen. Detta krav avslogs då, och vi anser nu att en samlad bedömning av frågan om miljöorganisationers talerätt och besvärsrätt bör göras. Därför har vi inte tillstyrkt att talerätt skall gälla just produktsäkerhetslagen. Dessutom bör enligt utskottet flera miljöorganisationer kunna räknas som konsumentorganisationer och därigenom få talerätt enligt denna lag. Herr talman! Med det yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3, 5 och 7 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Lagen om produktsäkerhet hör hemma inom konsumentlagstiftningen och är därför begränsad till att gälla relationerna mellan näringsidkarna och konsumenterna. Jag citerar ur 1 §: ”Denna lag har till ändamål att motverka att varor och tjänster orsakar skada på person eller egendom. — — — Lagen tillämpas i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet och som konsumenter i inte obetydlig omfattning utnyttjar eller kan komma att utnyttja för enskilt bruk.” I propositionen har skälen för förslaget förtydligats: ”De skador som en reglering bör syfta till att förebygga är främst dödsfall och allvarliga personskador. Det är emellertid även angeläget att förebygga lindrigare personskador, i synnerhet om de drabbar många människor.” I resonemanget utgår förslagsställaren från att skadan uppstår vid en direkt kontakt mellan produkten och konsumenten. Denna skadedefinition är, enligt miljöpartiets mening, alltför begränsad för att ligga till grund för en ny lag om produktsäkerhet. Nästan alla är i dag medvetna om att skadorna på naturen blir allt större och att det blir allt svårare att få luft, vatten och mat av tillräckligt bra kvalitet. Nästan alla vet också att skadorna på naturen uppstår inte bara när man tillverkar en vara utan också när man använder den och gör sig av med den och att den inte behöver ge några omedelbara skador vid brukandet. Vi ser det som mycket angeläget att en lag om produktsäkerhet ålägger näringsidkaren ansvar även för skador på ekosystemet och naturmiljön. Naturligtvis skall lagen också omfatta varor och tjänster som tillhandahålls av den offentliga sektorn. En sådan omarbetning av lagförslaget tar emellertid tid, och vi vill därför inte yrka avslag på förslaget som det ser ut i dag — det är ändå bättre än den nuvarande lagstiftningen — men vi vill att riksdagen skickar med till regeringen ett budskap att den bör utarbeta förslag till lagstiftning efter de riktlinjer som vi har angett och att det bör ske snabbt. Därför yrkar vi bifall till reservation 2. Hittills har man kunnat förbjuda försäljning av produkter som visat sig vara farliga. Nu kommer näringsidkaren också att kunna åläggas att lämna varningsinformation eller att återkalla varan. Han får på så sätt ett större ansvar än hittills. Det kan bli dyrt och därför svårt att uppfylla. Bolaget kan försättas i konkurs och på så sätt inte kunna fullgöra sina plikter. Man kan i dag teckna frivilliga ansvarsförsäkringar, men alla gör det inte och kommer inte att göra det. Miljöpartiet anser därför att regeringen bör ta upp till prövning hur man skall utforma tvingande regler om ansvarsförsäkring. Det behöver inte vara så mycket svårare än en obligatorisk trafikskadeförsäkring. Den ifrågasätter de flesta inte i dag. Jag vill i det här sammanhanget också kommentera moderaternas inlägg om adressat för åläggande. Vi tycker att varje led i distributionskedjan, inte bara tillverkare och importörer, måste ta sin del av ansvaret för de varor som sprids på marknaden. Därför stöder vi utskottets förslag på den punkten. Jag vill för övrigt yrka bifall till vår reservation 4. Det finns en annan brist i lagförslaget, och det är att marknadsdomstolen blir både första och sista instans vid rättslig prövning enligt produktsäkerhetslagen. Det är inte tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt. Men det här gäller inte bara vid prövning enligt produktsäkerhetslagen utan vid alla ärenden som handläggs av marknadsdomstolen. Jag nöjer mig därför med att påpeka förhållandet i ett särskilt yttrande, och vi funderar på hur vi skall återkomma i frågan. Nu kommer jag till det roliga med miljöorganisationer. Man vill enligt den här lagen i första hand komma fram till rättelser genom frivilliga överenskommelser. Om inte konsumentverket eller annan tillsynsmyndighet kan komma överens med den som säljer en farlig vara om hur rättelse skall ske, kan myndigheten vända sig till konsumentombudsmannen, som i sin tur har rätt att väcka talan i marknadsdomstolen. Om konsument ombudsmannen — av någon anledning — inte vill göra det, kan i stället en ”sammanslutning av konsumenter, arbetstagare eller näringsidkare” göra det. Det är ju bra, men miljöpartiet vill ge den rätten också till miljöorganisationer. Det finns ofta en stor sakkunskap inom miljöorganisationerna när det gäller de kemiska komponenterna i moderna produkter, och dessa kemikaliers effekter på sin omgivning. Man behöver bara tänka på tvättmedel, sköljmedel, fönsterputs, we-block, Klorin, kosmetika, spolarvätska, bilvårdsprodukter som avfettning, schampo, vax, polish, färg, olja, material i moderna möbler, diverse matvaror med tillsatser osv. Detta var tydligen en svår nöt att knäcka för utskottet. Socialdemokraterna försäkrade att förslaget var ett slag i tomma luften eftersom miljöorganisationer inbegrips i begreppet ”sammanslutning av konsumenter”. Centern kom till undsättning och förklarade att det nog inte förhöll sig riktigt så. Folkpartiet kom med klargörandet att om det står i miljöorganisationens stadgar att den är en konsumentorganisation, så räknas den som sammanslutning av konsumenter och får väcka talan hos marknadsdomstolen. Nu har, som vi hörde, centern och folkpartiet i ett gemensamt särskilt yttrande talat om att man utgår ifrån att flera miljöorganisationer kan betraktas som konsumentorganisationer och därmed få talerätt. Eftersom saken verkade vara oklar och klurig även för garvade utskottsledamöter så tog jag hjälp av jurister för att få utrett hur det står till, vilken rättsstatus en miljöorganisation har när det gäller konsumentlagstiftningen. Av dessa jurister har jag fått veta att ”en sammanslutning av konsumenter” skall vara en juridisk person, att ändamålet med verksamheten skall vara att tillvarata konsumenternas intressen och att det skall framgå av organisationens stadgar. Miljöorganisationer är ideella föreningar och har som sådana enligt praxis tillerkänts rätt att överklaga beslut som kränkt de ideella intressen som organisationen företrätt. Det innebär att de kan tillåtas att företräda medlemmarna när det gäller naturoch miljöskyddsärenden, men inte när det gäller konsumentfrågor. Däremot har motsatt sak hänt, har jag fått veta. Konsumentintressena har gjort en inbrytning på miljöområdet genom att få rätt att föra talan enligt lagen om kemiska produkter. Möjligen kan det vara detta som föresvävat utskottsmajoriteten. Men jag undrar, herr talman, om det inte ändå är så att detta är ett braj förslag som man vill säga nej till nu och sedan ta upp och få äran för det. Det är ju alldeles självklart att miljöorganisationer borde få den rätten. Mot] denna bakgrund hoppas jag att riksdagens ledamöter nu kommer att ge miljöorganisationerna samma rätt som den kommer att ge inte baral konsumentorganisationerna utan också arbetstagaroch näringsidkarorgani-| sationer, nämligen rätten att föra talan i marknadsdomstolen. Jag yrkar bifall till reservation nr 6.

Herr talman! Lagutskottets betänkande 1988/89:13 som vi debatterar här i dag gäller en produktsäkerhetslag, som syftar till att förhindra att farliga varor och farliga tjänster når konsumenterna och ger upphov till personskador eller skador på egendom. Lagen tar i huvudsak sikte på varor och tjänster som näringsidkare tillhandahåller konsumenterna att användas privat i hemmet eller på fritid. Det förutsätts att näringsidkarna frivilligt skall vidta de åtgärder som lagen föreskriver. Konsumentverket skall vara tillsynsmyndighet och skall vid behov ta upp förhandlingar med näringsidkarna om lämpliga åtgärder. Om inte detta ger någon effekt kan konsumentombudsmannen kopplas in, vilken som en sista åtgärd kan vända sig till marknadsdomstolen. Enligt förslaget till produktsäkerhetslag kan en näringsidkare åläggas att lämna säkerhetsinformation när en vara säljs. Han kan förbjudas att sälja varan och han kan åläggas att lämna varningsinformation för att skydda dem som redan köpt en vara. Som en fjärde punkt kan näringsidkaren åläggas att återkalla varan. Detsamma gäller tjänster. Nyheterna i denna lag gäller de två sista punkterna, nämligen skyldigheten att lämna varningsinformation och att återkalla varor och tjänster. Produktsäkerhetslagen kommer alltså att förbättra konsumenternas ställning avsevärt. Framför allt innebär det en förenkling jämfört med de civilrättsliga regler konsumenten nu är hänvisad till. Dessa fordrar stor aktivitet från konsumenternas sida under en kort tidsfrist, och de kan också leda till ekonomiskt risktagande i form av t.ex. rättegångskostnader. Det ter sig ganska naturligt att propositionens förslag i stort har antagits i enighet av utskottet. På en punkt ger utskottet dock en uppmaning till regeringen. Det gäller varor och tjänster som den offentliga sektorn erbjuder. Många av dessa används i privatlivet och omfattas på den grunden av produktsäkerhetslagen, men några faller utanför. Eftersom den offentliga sektorn är oerhört stor och det är svårigheter att avgränsa problemen har inte utskottet haft underlag för ett förslag till annan lagstiftning, men vi har enats om att en utredning bör undersöka möjligheten att utvidga tillämpningsområdet. Till betänkandet har fogats 7 reservationer, och jag vill börja mina kommentarer med att yrka avslag på samtliga bifall till utskottets hemställan. I reservation nr 1 yrkar centerns och folkpartiets ledamöter i utskottet att den tidigare nämnda utredningen bör ta ställning till om andra nyttigheter skall omfattas av produktsäkerhetslagen. Andra nyttigheter enligt marknadsföringslagens definition är t.ex. fast egendom på annans mark, elektrisk kraft, aktier osv. Det är inga naturliga områden för en produktsäkerhetslag. När det gäller byggnadsmaterial har bostadsutskottet redan begärt en översyn för att komma till rätta med sjuka hus och för att förbättra inomhusmiljön i stort. Produkter som tillhandahållits som vara eller tjänst men som är tillbehör till fast egendom omfattas liksom andra varor och tjänster av produktsäkerhetslagen. Marknadsföringslagen 3 § kan leda till åläggande även när det gäller andra nyttigheter. Utskottsmajoriteten anser därför att motionärerna är tillgodosedda, och jag yrkar avslag på reservationen. Miljöpartiet vill i reservation nr 2 att produktsäkerhetslagen också skall omfatta produkter som orsakar skador på naturmiljön och ekosystemet. Vi är eniga om målet att produkter inte skall kunna åstadkomma dessa skador. Vägen att nå målet har vi däremot skilda åsikter om. Utskottsmajoriteten anser att vi måste ha en särskild lagstiftning för att klara dessa omfattande mål. I våras behandlade vi här i riksdagen en miljöproposition och tog ställning till lagstiftning gällande miljön. Riksdagen och regeringen går nu vidare med lagstiftningsfrågorna. I produktsäkerhetslagen får vi begränsa oss till de varor och tjänster som är en direkt fara för konsumenternas person och egendom. I reservation nr 3 tas frågan om adressat för ett åläggande om varningsinformation eller ett återkallande av en vara eller tjänst upp. Som påpekas i betänkandet delar utskottsmajoriteten motionärernas uppfattning att ett åläggande skall riktas i första hand mot den som har det faktiska ansvaret för produkten. I de allra flesta fall kommer detta inte att innebära några problem. I några få fall kommer det att uppstå avvägningsproblem. För att lagen då skall uppfylla de förväntningar och krav vi ställer på den, måste ansvaret för varningsinformation och återkallelse läggas på den eller de näringsidkare som har bäst möjlighet att nå de resultat man vill uppnå. Med propositionens förslag når man en vidare krets och det är bra för konsumenterna. Reservanternas förslag är mera begränsat och ger därmed inte full effekt. Utskottet pekar också på konsumentombudsmannens viktiga roll. I sina avvägningar bör han ta hänsyn till den försämrade goodwill en näringsidkare kan få genom ett påläggande liksom de kostnader som han kan få bära vid eventuellt försvar i domstol. KO bör ställa dessa mot den fara som konsumenten utsätts för. Med de erfarenheter som KO har är vi övertygade om att propositionens ställningstagande är det riktiga och att reservanternas krav i stort är tillgodosedda. I reservation nr 4 vill miljöpartiet införa tvingande regler för näringsidkare att teckna ansvarsförsäkring. Förslaget innebär att vi skulle få bygga upp en kontrollapparat, och det skulle bli stora svårigheter att följa upp att lagen efterlevdes. Utskottsmajoriteten delar uppfattningen att det är viktigt med försäkringsskydd, men att ta till ett så stort ingripande som tvingande regler innebär— ja, det är en principiell fråga. Skall vi från samhället gå in och kontrollera varenda detaljist, varenda köpman och se om de tecknat ansvarsförsäkring? Nej, det är vi inte beredda till. Vi litar på näringsidkarna och är övertygade om att de kommer att teckna de försäkringar som krävs för att uppfylla produktsäkerhetslagens krav. Reservation nr 5 från de borgerliga ledamöterna säger egentligen ingenting. Vi får genom dagens beslut en ny lag — produktsäkerhetslagen. Både regering och riksdag följer utvecklingen, och om kompletteringar visar sig nödvändiga kommer de att aktualiseras genom proposition eller motioner. Det är självklarheter. Eftersom reservanterna inte begär någon ändrad lagstiftning i dag så behövs heller inget tillkännagivande. Jag yrkar alltså avslag på reservationen. Miljöpartiet har i en motion begärt att både enskilda konsumenter och miljöorganisationer skall få talerätt i marknadsdomstol. I reservation 6 har miljöpartiet frångått kravet när det gäller de enskilda konsumenterna. Däremot står det kvar när det gäller miljöorganisationerna. De krav som ställs på en organisation för att den skall få rätt att föra talan i marknadsdomstol är att den i sina stadgar och i sitt praktiska arbete visar att den är en konsumentorganisation och att den tillvaratar konsumenternas intressen. Är en miljöorganisation också en konsumentorganisation är det bara att föra in detta i stadgarna, och då har organisationen helt automatiskt talerätt. Ett tillkännagivande är alltså helt onödigt. Detta överensstämmer också med vad Elisabet Franzén framhöll i sitt anförande. I reservation 7 vill de borgerliga ledamöterna ge möjlighet för en näringsidkare, mot vilken talan riktas i marknadsdomstol, att dra in andra näringsidkare i den pågående processen. Statsrådet anför i propositionen att hon noga övervägt problematiken men avvisar tanken, eftersom den skulle innebära både processuella och praktiska problem. Om flera näringsidkare dras in blir processen utdragen, och den försvåras dessutom. Konsumentombudsmannen har en viktig funktion även här. Jag citerar direkt ur betänkandet på s. 15. ”Konsumentombudsmannens opartiskhet bör därvid, enligt utskottets mening, innebära en tillräcklig garanti för att tillgodose de rättssäkerhetskrav som bör ställas i detta avseende. Med hänsyn härtill och till att inte heller marknadsföringslagen ger någon möjlighet för näringsidkare att dra in andra näringsidkare i pågående process avstyrker utskottet bifall till motion L11 yrkande 3.” Med detta yrkar jag avslag på reservation 7. Som avslutning vill jag bara konstatera att vi — i och med att detta förslag antas av riksdagen — i ganska stor enighet har antagit en ny lag som väsentligt förbättrar konsumenternas ställning.

Herr talman! Jag är glad över att Inger Hestvik har samma målsättning som vi, dvs. att vi inte skall ha skador på ekosystemet och naturmiljön. Men det skall inte behövas en särskild lagstiftning för det. Det är en så pass viktig målsättning att den skall ingå i all lagstiftning, även den om produktsäkerhet. När det gäller miljöorganisationerna förstår jag inte riktigt varför man trippar omkring just dem och varför de måste vara konsumentorganisationer enligt konstens alla regler för att ges talerätt. I konsekvensens namn skulle man i så fall stryka arbetstagarorganisationerna och sammanslutningar av näringsidkare. Det är absolut lika befogat att miljöorganisationerna har talerätt som att arbetstagarorganisationerna har det.
Herr talman! Det intressanta med Inger Hestviks inlägg var just att hon inte bemötte vårt huvudargument. I både reservation 3 och reservation 7 är vårt huvudargument bristande rättssäkerhet. Det gick Inger Hestvik över huvud taget inte in på. Däremot tog hon upp effektiviteten. Jag skulle då vilja ta upp något som docenten i straffrätt Hans-Gunnar Axberger säger om rättssäkerhet och rättseffektivitet. Hans uppfattning är nämligen att dessa två sammanfaller om lagarna tillämpas på rätt sätt. Han menar att oklara lagregler leder till rättsosäkerhet och bristande rättseffektivitet. Vi delar denna bedömning. Vi har i svenskt rättsväsende alltid ansett att lagarna skall vara klara och tydliga och exakt utformade. Vi menar att KO:s bedömning inte är tillräcklig för att skydda rättssäkerheten. Människor skall ha möjlighet att redan från början veta vad som gäller.
Herr talman! De organisationer som Elisabet Franzén nämnde har i sitt arbete tydligt visat att de stöder konsumenternas sak. Därför är det naturligt att de får föra talan i dessa frågor. Miljöorganisationerna är viktiga, och jag förutsätter att de i sina stadgar har möjlighet att ta in konsumentfrågorna och att de i praktiskt arbete visar att de stöder konsumentfrågor. Jag tycker inte att detta skulle innebära så stora problem. Då är ju saken klar. Jag anser inte att vi har olika åsikter i fråga om detta. Jag vill kommentera det som Charlotte Cederschiöld sade om reservation 3 om val av adressat för ålägganden. Man kan se på detta med olika ögon. Man kan se på det med konsumentens ögon eller med näringsidkarens ögon. I de fall som kommer upp till behandling och där det blir tal om allvarliga avvägningar anser vi att konsumentintresset måste få väga tyngre än näringsidkarens. Det är i alla fall fråga om en lag som har kommit till för att undvika fara mot person och egendom.

Herr talman! Jag skulle väldigt gärna vilja se om det i stadgarna för dessa arbetstagarorganisationer och näringsidkarorganisationer finns inskrivet att de är till för att tillvarata konsumenternas intressen i egenskap av konsumenter och inte i egenskap av arbetstagare och näringsidkare. Om vi skall tala om organisationernas allmänna verksamhet kan jag nämna att miljöorganisationerna ofta talar om kemiska tillsatser i maten.

Herr talman! Om Inger Hestvik hade läst vår reservation eller om hon är snäll och gör det så skulle hon där kunna se att vi har uppfattningen att om lagen inte skulle få avsedd effekt får man gå in på detaljist och grossist, men det skall då bara ske i undantagsfall. Vi förordar alltså en mer rättssäker väg. Om man från utskottsmajoritetens sida vore beredd att slå vakt om rättssäkerheten skulle det inte innebära några problem att ansluta sig till den här reservationen, eftersom effektiviteten helt tillgodoses genom att man i undantagsfall kan gå en annan väg.
Herr talman! Vi har många exempel på att fackföreningsrörelsen ställer sig på konsumenternas sida, bl.a. när det gäller kontokortskrediter. Det gäller även i produktsäkerhetsfrågor. Detta behöver vi därför inte stå här och tvista om. Näringsidkarna är intresserade av konsumenterna på grund av att de skall tillföra konsumenterna bra produkter. | Till Charlotte Cederschiöld vill jag säga att vi fortfarande anser att vi måste utvärdera denna lag. Den måste få träda i kraft så att vi får se följderna av den innan vi stiftar ytterligare lagar. Jag tycker att utskottets förslag är helt till fyllest. Om utskottets förslag inte uppfyller de krav som vi ställer, kommer vi, som jag sade i mitt tidigare anförande, att återkomma med förslag till ändringar.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

Varor och tjänster som köps från en näringsidkare av en privatperson skall inte kunna vara sådana att de kan orsaka skador. Är de det, skall näringsidkaren kunna åläggas allt ifrån att förse varan med varningstext till säljförbud. Svårare blir det dock om begreppet konsument inte kopplas till någon som köper en vara utan fastmer används i betydelsen förbrukare av vara eller tjänst, oavsett vem som har betalat den. Är -— för att ta ett exempel — ett barn på ett daghem konsument av varor som visserligen betalats via den offentliga sektorn men som brukas av barnet? I så fall borde väl lagen om produktsäkerhet gälla även för sådana varor? I detta avseende innehåller lagen om produktsäkerhet en lucka. Dess ensidiga inriktning på privat konsumtion kan få så märkliga konsekvenser att en näringsidkare kan undgå att vidta åtgärder eller åläggas återkallelse av en farlig vara, just med motiveringen att produkten det handlar om inte i huvudsak är avsedd för privat bruk utanför den offentliga sektorn. Här finns dolda svårigheter.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

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 3 gäller egentligen ett ganska litet ärende med bl.a. riktlinjer för senare lagstiftning om ett kontobaserat system för registrering av aktier vid Värdepapperscentralen som skall behandlas av kammaren. Det finns mycket som talar för ett sådant system. Det har många fördelar jämfört med det nuvarande värdepapperssystemet. Det kommer att för de mindre aktieägarna förenkla själva hanteringen av aktierna. Det kommer i vissa avseenden att öka rättssäkerheten. Vi har under de senaste dagarna fått höra hur de som har konvertibler i Electrolux s.k. tredje lån har svårigheter att lösa ut dem i och med att tiden går ut vid årsskiftet. Rättssäkerheten sätts ur spel, för man har inga möjligheter att tillvarata sina ekonomiska intressen om man inte löser ut dem före årsskiftet. Det system som föreslås skulle förhindra sådan rättsskada eller förlust av egendom som vi har fått läsa om de senaste dagarna. Vi ser även att ett kontobaserat system skulle vara mycket kostnadseffektivt och ge lägre transaktionskostnader än i dag. Det skulle även förenkla hanteringen och medföra en snabbare hantering av värdepappren. Det finns alltså ett antal klara fördelar med ett kontobaserat system jämfört med de aktiebrev vi har i dag. Vi från moderat håll noterar med tillfredsställelse att vi har fått igenom de krav på rättssäkerhet i utskottet som vi ställt, att ett kontoutdrag som skall lämnas ut skall vara värdepappersliknande och att bevisbördan — att kunna motbevisa att kontoutdraget är fel — snarast skall läggas på Värdepapperscentralen samt att man även skall ställa mycket hårda skadeståndskrav på Värdepapperscentralen om det begås ett fel. Vidare skall bevisbördan ligga hos Värdepapperscentralen när det gäller att bevisa att man är oskyldig till ett fel. Vi tycker att de skrivningar som gjorts är tillfredsställande på det här området. När det gäller integritetsskyddet tycker vi att föredragandes ställningstagande är tillfredsställande så långt vi kan se i dag. Det innebär ingen förändring i myndigheters insyn i Värdepapperscentralen. Vi hoppas att detta verkligen kommer att efterlevas, för vi tycker att integritetsskyddet — Prot. 1988/89:44 redan i dag har urholkats alltför mycket. 13 december 1988 Vad gäller den fortsatta behandlingen av ärendet har vi från moderat håll ZIG velat ha en remissomgång av det lagförslag som inom kort blir klart. Vi tycker att det inte räcker med den hearing som har föreslagits som enda opinionsyttring innan förslaget föreläggs riksdagen. Vi menar att en remissomgång ger en bredare förankring, större möjligheter att analysera resultatet och därmed möjligheter att få gehör för ståndpunkter och olika invändningar inte minst i fråga om rättssäkerheten i systemet som vi är väldigt känsliga för. Vi hoppas vidare, vilket vi påpekar i ett särskilt yttrande, att man skall kunna lösa problemet med sekretesskyddet i aktieboken för de mindre aktieägarna. I dag är det knutet till förvaltarregistrering över de personer som har mindre än 500 aktier. Antalet aktier är i detta avseende en ganska ointressant uppgift. Det avgörande borde i stället vara hur stor andel av företagets aktier man har och hur stort inflytandet är. Vi hoppas att vi får en lösning inom kort på denna punkt. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Utskottsmajoriteten föreslår att riksdagen skall binda sig för ett heldatoriserat system när det gäller aktiehanteringen som fastställer vem som är ägare till en andel i aktiebolag och dessutom sköter hanteringen av transaktioner med aktier. Hur detta system i en framtid skall se ut får vi veta då regeringen så småningom lägger fram ett detaljerat förslag inkl. lagförslag. Vi köper alltså, om vi antar detta förslag, delvis grisen i säcken. Dock kan vi glutta litet in i säcken, och den titten har föranlett miljöpartiet att yrka avslag på propositionen. Vad vi vet är att enligt förslaget skall den rättsbärande handlingen, aktiebrevet, ersättas av ett antal tecken i ett dataminne — ettor och nollor i ett er dataminne.

Det sägs att systemet kommer att ge stora rationaliseringsvinster i form av ortare hanteringstider och snabbare affärer. Detta är sannolikt riktigt, men ågan är om denna rationalisering är värd priset av lägre säkerhet och ökad psäkerhet hos de små aktieägarna, som inte längre får ett rättsligt bindande dokument vilket visar deras ägarandel. Enligt miljöpartiets uppfattning är det dock en annan rationaliseringsåtärd som är angelägen när det gäller aktiehanteringen. Det är att helt enkelt tt minska omsättningshastigheten på börsen, att bromsa det spekulativa inslaget på börsen. Av propositionen framgår att aktievärdet på Stockholms fondbörs har ökat med faktor 10 mellan åren 1975 och 1987. Under samma id har omsättningen på börsen ökat med faktor 50, dvs. omsättningshastigheten har ökat med faktor 5. Denna frenetiska köplust på börsen är inte bärskilt gynnsam för ett långsiktigt ansvarsfullt ägande. Den skapar oro i 153 företagen och bland deras anställda. Därför borde regeringen ägna uppmärksamhet åt att minska spekulationen på börsen i stället för att med tekniska medel underlätta den. Det spekulativa inslaget, som dominerat svensk ekonomi på senare år och som fört miljarder från mindre ägare till storägare, har utan tvivel varit skadligt för den offentliga moralen i landet. Svenska folket har fått lära sig att rik blir man inte genom hederligt arbete, goda kunskaper eller förnuftigt sparande. Nej, rik blir man genom smarta spekulationer på börsen, vanligen i kombination med en lika smart skatteplanering. Rik, det blir man genom att vara smart och lura de mindre smarta, och det har man sett utspelas på en offentlig scen genom att Penser, Wall, Lundbergs, Fischer m.fl. har byggt upp stora förmögenheter under denna börskarusellens expansionsperiod. Denna utveckling har inte varit gynnsam för svenska folkets affärsoch skattemoral. Rik, det blir man genom smartness och inte genom arbete. Detta har sannolikt bidragit till vad Gunnar Myrdal beskrev som att svenska folket har blivit ett folk av fifflare. Det är förvånansvärt att utskottsmajoriteten inte inser att det i dag är angeläget att begränsa spekulationsekonomin och gynna långsiktigt ansvars-]| fullt ägande i våra aktiebolag. Med dessa ord yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3. Skullel reservation 1 falla, yrkar jag bifall till reservation 2.
Herr talman! Jag vill notera att denna proposition och detta betänkand anger riktlinjer. Den kommande lagstiftningen kommer alltså att behandla: här i kammaren. Jag tycker att de riktlinjer som vi nu diskuterar är till nytt. för att kunna betona rättssäkerhetskraven, inte minst för de mindre aktieägarna, som kan vara personer som är ovana att hantera aktiebrev och andra som inte så ofta kommer i kontakt med denna typ av värdepapper. Jag tror att det kontobaserade systemet, rätt skött och med rätt lagstiftning, kan vara mycket positivt för små aktieägare. Det blir enkelt för dem at hantera sina aktier. Om vi dessutom får igenom våra yrkanden om att kontoutdragen skall ar värdepappersliknande och att det skall vara VPC som under stort skade ståndsansvar har skyldighet att bevisa att kontoutdraget är felaktigt, anse: jag att vi får ett förhållandevis bra system, i synnerhet om vi innan systeme införs kan sända ut förslaget om en lagstiftning på remiss. Till Lars Norberg vill jag ytterligare säga att det inte är fråga on spekulation när man har hög likviditet och omsättning på marknaden. Det ä när man har låg likviditet och stora prisskillnader som det blir spekulation En fungerande kapitalmarknad har varit en av förutsättningarna för de ekonomiska återhämtningen i Sverige. En hög likviditet är viktig för den lill aktieägaren som garanti för att kunna ta ut sitt sparkapital när han behöve det. Det finns inget som talar för att vi har fått någon stor ägandekoncentratiod genom den utveckling som pågått på börsen. De slutliga ägarna i aktiefonde pensionsstiftelser m.m. är väldigt många. Vi har fått väldigt många raskt re runt om i Sverige, och detta har varit en positiv utveckling som varit till Prot. 1988/89:44
Se ; Herr talman! Per Westerberg vet säkert att hushållssparandet och , GERE: SINAER ae ä 2 B så av aktier m.m. sparandet i aktier har sjunkit kraftigt på senare tid. Det är storägarna och de stora institutionerna som har tagit över aktieägandet. Varför skall man ha ett aktieliknande instrument när man kan ha rättsligt bindande instrument? Så bråttom är det inte med aktiehandeln.
Herr talman! Det är inte fråga om annat än att hushållssparandet i Sverige har varit dåligt, men däremot har både det direkta och indirekta aktiesparandet ökat, vilket vi anser vara positivt. I synnerhet via olika former av aktiefonder och allemansfonder utgörs nu det svenska folket av en mycket stor andel aktieägare. Därmed har vi fått en icke föraktlig ägandespridning i hela landet. När det sedan gäller de aktieliknande formerna som ett kontobaserat system innebär, finns det faktiskt betydande fördelar. Men jag kan gärna hålla med om att vi måste vara mycket varsamma med rättssäkerhetsaspekterna när det gäller detta system.
Herr talman! Det är troligt att svenska folket indirekt äger stora aktieposter via försäkringsbolag, AP-fonder och annat, men det direkta aktieägandet hos de små aktieägarna har definitivt minskat på senare år, vilket jag tror att Per Westerberg är medveten om.

Herr talman! Skälet till att vi nu behandlar förslag till riktlinjer för ett kontobaserat system för registrering av aktier hos Värdepapperscentralen är helt enkelt att ett införande av ett sådant system fordrar mycket förberedelser, planering, programarbete och anskaffning av maskiner. Därför är det lämpligt att först pröva huruvida man vill införa systemet eller inte. Detta ärende är alltså mycket litet av den karaktären att man köper grisen i säcken. Tvärtom ger detta förutsättningar för riksdagen att behandla ärendet på ett utomordentligt tidigt stadium när det gäller själva principfrågan och därefter återkomma när det gäller detaljerna i anslutning till det lagstiftningsförslag som kommer att framläggas. Sedan man genomfört en sårbarhetsanalys förbereds nu en lag om en kontobaserad hantering av aktier och skuldförbindelser. Om någon vecka kommer detta förslag att sändas ut från justitiedepartementet, och man har för avsikt att vid en utfrågning i slutet av januari inhämta synpunkter från de berörda parterna. På det här sättet har hanteringen förenklats, så att man under förberedelsearbetet sparar en del tid. Samtidigt ger detta förutsätt 155 ningar för att om det uppstår ett behov av ett mer regelmässigt remissarbete, skall det prövas huruvida ett sådant skall komma till stånd, vilket också lagutskottet sagt i sitt yttrande till näringsutskottet. Det finns alltså, om behov föreligger, möjlighet att återkomma i den här frågan. Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på reservation nr 2. Socialdemokratin har på en rad områden gått till kamp emot den s.k. klippekonomin. Det har skett genom förändringar i skattelagstiftningen, genom ändrade lagregler för värdepappershandel, genom tillsättande av utredningar — först kreditmarknadsutredningen, sedan värdepappersmarknadskommittén — och vi har gett förstärkta resurser till bankinspektionen. Denna inriktning att motverka klippekonomin genom olika åtgärder ligger ju fast. Däremot kan vi inte inse att denna kamp främjas av att vi behåller ett system som är mindre väl fungerande ur teknisk synpunkt när det gäller värdepappersmarknaden och som också drar mer kostnader än vad användandet av en ny teknik skulle göra. Historiens största spekulationsvåg på aktiemarknaden skedde med det nuvarande systemet fram till börskraschen på Wall Street 1929. Detta databaserade kontosystem påverkar i relativt liten utsträckning utvecklingen på börsen. Mot bakgrund av de argument som miljöpartiet anför i reservation nr 1 skulle däremot frågan om datorisering av börshandeln vara av intresse. Jag - liksom representanter för övriga partier —-yrkar alltså avslag på reservation nr 1. Vad sedan i övrigt gäller spekulationsinslagen på börsmarknaden har värdepappersmarknadskommittén ett omfattande utredningsuppdrag, och vi anser att man bör avvakta resultatet av det arbetet innan man tillsätter nya utredningar. Därför vill jag yrka avslag också på reservation nr 3. Herr talman! I övrigt ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att få en form av remissomgång på detta område. Jag menar att de synpunkter som Lars Norberg här framför på rättssäkerheten och som även har framförts av de borgerliga partierna i utskottet är viktiga att beakta. Det uppstår en genuin oro vid varje förändring. Även om förändringen är till det bättre, gäller det att ha en mycket varsam hand vid genomförandet av den. Man skall verkligen känna att rättssäkerheten har förbättrats och inte försämrats. Därför tror jag att en remissomgång är mycket angelägen. En hearing kan aldrig ersätta en remissomgång.
Herr talman! När det gäller teknikaliteterna tror jag inte att jag är oense med några av de tidigare talarna. Frågan är bara var våra prioriteringar ligger. Åke Wictorsson säger att socialdemokratin har engagerat sig mot klippekonomin. Det kan tänkas, men jag blev ganska besviken när jag läste igenom propositionen, för där fanns inte den minsta antydan till bekymmer, besvikelse eller oro för klippekonomins utveckling. Jag tycker att denna proposition hade varit ett bra tillfälle för dokumentation av en sådan oro och även för att framställa alternativa möjligheter att dämpa klippekonomin. = Prot. 1988/89:44 Jag har vidare naturligtvis ingenting mot att värdepappersutredningen får 13 december 1988 tilläggsdirektiv att utreda frågan hur man skall kunna minska omfattningen. = sg av klippekonomin. Det är en möjlighet som står öppen vid bifall till vår reservation nr 3.
Herr talman! Det behövs inga tilläggsdirektiv till värdepappersmarknadskommittén. Den har full frihet att ta upp och beakta alla aspekter på klippekonomin som kan vara aktuella vad gäller värdepappershandeln. Vidare vill jag bara konstatera att näringsutskottets skrivning i det här ärendet ger tillfredsställande trygghet i rättssäkerhetsfrågorna. Jag utgår ifrån att det, om det visar sig vid de fortsatta diskussionerna bli nödvändigt med ett mera utvecklat remissförfarande, kommer att ske en mycket noggrann prövning av den frågan. Då kommer man naturligtvis också att ta hänsyn till den tidsförskjutning som ett sådant förfarande leder till.
Herr talman! Jag ber först att få yrka bifall till utskottets hemställan med riktlinjer för fortsatt beredning av frågan om införande av ett kontobaserat system för registrering av aktier m.m., så när som på någon punkt, som jag kommer till. Denna omfattande förändring av aktiehanteringen är säkert närmast nödvändig. Det finns dock anledning att uttala några varningar i samband med att värdepapperet som man kan ha i handen utbyts mot ett nummer och ett namn på en dataskärm. Det är naturligt att då påtagligt ägarbevis i form av ett värdepapper kommer att försvinna möts denna förändring med ett visst mått av tvivel och osäkerhet. Vi kommer säkert att få reaktioner som bottnar i en rädsla för att ett tekniskt missöde kan drabba datan, att kaos kan komma att uppstå eller att den mänskliga faktorn genom felregistrering kan göra systemet opålitligt. Det är bra att utskottet betonar att kontoutdrag skall utfärdas regelbundet till rättighetshavarna och att det är ett oeftergivligt krav att en kontoinnehavare har fullständig insyn i uppgifterna på det egna kontot. Även om kontoutdraget i sig inte är rättsgrundande, kan det ha en ganska stor betydelse då det registrerande institutet har fulla bevisbördan om oenighet skulle uppstå. Herr talman! Från folkpartiets sida har vi anslutit oss till utskottets ställningstagande — också när det gäller integritetsskyddet för placerarna. I ett särskilt yttrande har vi dock velat trycka på de risker som bl.a. riksskatteverket i sitt remissyttrande pekat på, nämligen myndigheternas ambitioner att gärna sträcka sig längre än vad som är förenligt med föredragandens utfästelse. När den nya lagen formuleras är det därför viktigt att inga oklarheter eller luddigheter finns på den här punkten. Det är också av vikt att tillämpningen noga följs upp, så att inga integritetsintrång sker. Även sekretesskyddet måste beaktas. I ett annat särskilt yttrande tillsam mans med moderaterna och centern framgår våra synpunkter på en mera rationell begränsningsregel i vad gäller aktieinnehav och sekretess.